Herr talman! Under gårdagens debatt ställde jag mig tvivlande till att de åtgärder för att styra utvecklingen, som har föreslagits, är tillräckliga och riktigt avvägda.

Och tror inrikesministern att 500 miljoner kronor från staten är tillräckligt för att kunna göra en positiv, styrande insats i svenskt näringsliv i dag? Vi har också talat om prisfrågor, hyresreglering o. d. Jag hoppas att inrikesministern förstår att hyresregleringen inte kan slopas så länge vi inte har en mättad marknad, i varje fall för små lägenheter. Förslag har framlagts om införande av investeringsavgift på vissa områden. Själva områdesbestämningen har jag ingenting att invända mot. Men vore det inte riktigare att införa ett förbud mot investeringar med olika undantagsbestämmelser, som finge fastställas av regeringen? En investeringsavgift på 25 procent kan exempelvis för handeln under ett visst år innebära en kostnad som måste ta sig uttryck i prissättningen. Då kommer alltså investeringsavgiften och prisfrågorna att stå i strid med varandra. Jag vill i detta sammanhang fråga inrikesministern: Har man övervägt att i stället för denna investeringsavgift exempelvis vidtaga en direkt styrande åtgärd från regeringens sida? Jag tror detta senare vore riktigare. Det är inte logiskt att försöka klara prisfrågorna och samtidigt tillämpa — låt mig säga det — ett idiotstopp på vissa områden där vi ändå inte kan hindra en del för oss orimliga byggen.
Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för hans vänlighet att ta upp en del av de spörsmål jag förde på tal i mitt inlägg. Om jag lyssnade rätt avviker våra meningar inte så mycket från varandra, utan jag kan gå med på hans resonemang i det allra mesta. Att företagsdöden 1966 värst drabbade textil och konfektion med ett 70 tal nedlagda företag och 3 600 friställda arbetare känner vi till. Detta bidrar också till att denna fråga för vår bygd är utomordentligt allvarlig. För att vi skall kunna överleva och hävda oss i konkurrensen med utlandet har man rekommenderat kvalitetsproduktion och rationaliseringar. Detta är riktigt i och för sig, men den nakna sanningen är att de höga svenska priserna inte längre med samma kraft som förr kan motiveras med hänvisning till den höga kvalitén, eftersom våra konkurrenter lärt sig att göra jämförliga kvalitetsprodukter. Rationalisering måste väl följa varje företag lika troget som skuggan, och vad gäller textil har denna bransch under en följd av år hållit sig i främsta ledet vad beträffar moderniseringsåtgärder. Utrymmet för ytterligare rationaliseringar är alltså mycket litet. Redan nu får en person sköta upp till 40 maskiner, och mycket längre är inte lätt att komma. Jag skulle också tro att produktionskapaciteten inom svensk textilindustri är den högsta i Europa. Inrikesministern tycktes inte reagera emot mitt tal om att vårt land, i varje fall när det gäller textilindustrien, varit utsatt för en viss handelspolitisk diskriminering. BI. a. måste vi ta emot även sådana varor som med oss likställda länder vägrar att köpa, och vi har blivit en avstjälpningsplats för en hel del produkter som medför utomordentligt svåra rubbningar. Om svensk textilindustri bara får ett positivt stöd från myndigheterna — och inrikesministerns ord ger all anledning att tro det — att möta den utländska konkurrensen på något så när lika villkor har vi säkerligen möjligheter att fortleva och hävda oss på detta område.

Herr talman! I mitt anförande i går kväll tog jag upp glesbygdsproblemen och bostadsfrågorna, två av de frågor som inrikesministern nyss berört. Han nämnde att om en vecka skulle ställning tagas till vissa praktiska åtgärder som varit föremål för behandling av en arbetsgrupp inom Kungl. Maj:ts kansli, som sysslar med glesbygdsfrågor. Dessa berör främst sociala problem för bl.a. åldringar i glesbygderna. Det är tacknämligt att praktiska åtgärder vidtas för denna kategori människor. Men dessa frågor är inte de enda som behöver behandlas. även andra frågor måste tas upp, t.ex. sådana som berör sysselsättningen i glesbygderna. Arbetsmarknadsstyrelsen har under den senaste veckan lagt fram förslag om praktiska åtgärder, och jag hoppas att inrikesministern tar allvarligt på dem. Vi har enligt min uppfattning inte tid att ens vänta på de utredningar som pågår och berör dessa frågor. Praktiska åtgärder måste till som provisorier och som försök att finna på utvägar hur de svåra glesbygdsproblemen skall kunna lösas. Inrikesministern tog vidare upp frågan om bostäderna. Han sade, att vi i dag inte skall tala så mycket om vad som har hänt, eftersom förslag kommer att framläggas för riksdagen senare. Inrikesministern var inte nöjd med utvecklingen vare sig under fjolåret eller under 1965, vilket jag mycket väl kan förstå. Bostadsbyggandet har kommit rätt mycket på sned. Jag har tidigare sagt till inrikesministern att jag tror att denna snedvridning är orsakad av bristen på åtgärder i den av regeringen förda politiken. Inrikesministern redovisar nu att igångsättningen för fjolåret var 92 800 lägenheter och att minimiprogrammet därmed alltså var uppfyllt. I statsverkspropositionen redovisas att 90000 lägenheter är igångsatta, varav 36 000 under det senaste kvartalet. Detta betyder att minst 40 procent av de lägenheter som byggdes i fjol måste vara igångsatta under fjärde kvartalet. Detta pris är rätt högt i sammanhanget. Eftersom 6 000 lägenheter av 1965 års igångsättning ansågs behöva föras över till fjolårets kvot, kan man fråga sig hur många tusen lägenheter som nu måste överföras till 1967 års kvot.
Herr talman! Det är givetvis möjligt att nu bara ta upp några enstaka punkter i statsrådets långa anförande. Vad han sade om strukturrationaliseringen inom företagen kan jag i stort sett ansluta mig till. Det är angeläget att de människor som drabbas av inskränkningarna får hjälp, och det göres också en hel del på detta område. Trots de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, som är ganska omfattande, tror jag ändå att det föreligger risk för att en rest blir kvar som liksom inte passar in i bilden. Det är framför allt på denna punkt vi bör ha uppmärksamheten riktad. Jag tror att vi har råd att hjälpa även dessa människor. I fråga om inlandsproblemen har jag tidigare sagt att vi bara har utredningar och att jag har väntat på konkreta åtgärder. Därvidlag har jag alltså ingenting att ta tillbaka. Bostadsfrågan får vi återkomma till när regeringens omtalade bostadspaket serveras senare i år. Vi har framför allt kritiserat fördelningen under åren och denna fördelning var lika dålig under 1966 som den var under 1965, ja, den var t.o.m. något sämre. Inrikesministern var rätt stolt över att regeringen för 1967 lyckats träffa en Överenskommelse med bankerna, som skulle möjliggöra en bättre fördelning under detta år. Det är naturligtvis bra, men varför gjorde man inte denna överenskommelse i fjol? Gick det inte att göra den då eller försökte ni inte? Att två år å rad ha en årsfördelning, som är så olämplig ur säsongmässig synpunkt, är rätt anmärkningsvärt. Sedan talade statsrådet med stolthet om det program som socialdemokraterna framlade i valrörelsen om bostadsfrågan. Jag tyckte nog att detta program var rätt allmänt hållet och att det gav föga ledning för vad ni menade. Men på en punkt var det fullt klart, nämligen att ni skulle bygga en miljon lägenheter på tio år. Vi är nu inne på tredje året av denna tioårsperiod, och i år nöjer ni er med 90 000 lägenheter. Då skulle jag vilja fråga: Hur tänker ni klara upp ert tioårsprogram med denna takt? Tänker ni med tioårsprogrammet göra likadant som ni gjorde under de senaste två åren med årsprogrammet, d. v. s. ta allting mot slutet? Jag tror inte att detta vore någon särskilt lyckad fördelning. Det vore bra om inrikesministern ville lägga litet framtidsperspektiv på bostadsfrågan och ge oss en förklaring till hur man inom regeringen beräknar att med nuvarande takt i bostadsbyggandet kunna klara det löfte som avgavs under valet om en miljon lägenheter på tio år.

Herr talman! Jag hörde att inrikesministern använde ordet slalom i samband med bostadspolitiken och den meningsriktning jag företräder. Jag tycker att det var ett oförsiktigt använt ord. Var och en som vill övertyga sig om de faktiska ståndpunkterna i fråga om bostadsbyggandet under hela perioden från den tid då jag kom in i riksdagen 1949 och fram till nu kan mycket lätt se vem som har företrätt jämnheten, planeringen för framtiden med en successiv och väl avvägd stegring och vem som har företrätt ryckigheten. Bostadsbyggandet har karakteriserats av hastigt beslutade ökningar varpå man lika plötsligt har satt klackarna i backen för att hejda ökningen. Jag tror inte att det behövs någon polemik i denna fråga, här talar verkligheten sitt tydliga språk. Inrikesministern frågade: Vilken har då er ståndpunkt varit beträffande olika känsliga saker, hyresregleringen etc.? Man behöver endast gå till debatterna i riksdagen och till riksdagens protokoll för att se vem som har visat den största viljan att verkligen göra något. Jag kommer ihåg hur för ett par år sedan Bertil Ohlin föreslog inrikesministern att man skulle få en parlamentarisk specialinstans för att knyta samman alla dessa var för sig mycket svåra delproblem. Inrikesministern har tillsatt en rad utredningar, på hyresområdet, på bostadslåneområdet, beträffande bostadsbyggandets omfattning etc., men det samordnande greppet fattades. Då föreslog Bertil Ohlin alltså en politisk samförståndslösning. Inrikesminis tern svarade här i kammaren att denna samordning skulle göras i kanslihuset. Den skulle regeringen ensam stå för och sedan fick oppositionen framföra sin mening. Nåväl, herr talman, denna samordning på regeringsplanet utan insyn från oppositionen har pågått, men något resultat som oppositionen kan ta ställning till föreligger ännu inte. Ett förslag skall framläggas i mars månad, säger inrikesministern. Men det är kanske något inkonsekvent att efterlysa ett ställningstagande till ett resultat som ännu inte föreligger. Vad jag kritiserade var dröjsmålet med att verkligen göra något på detta för medborgarna så väsentliga område. År efter år har gått utan att man vidtagit några åtgärder för att effektivt lösa de problem som plågar så många människor. När jag talade om agitation tänkte jag inte på agitation för en god sak. Över huvud taget var det knappast inrikesministern jag i första hand tänkte på utan jag förlade ansvaret högre upp.
Herr talman! Det var närmast inrikesministerns svepande anförande om den näringspolitiska fonden som föranledde mig att begära ordet. Låt oss vara fullt medvetna om att det pågår en mycket snabb omvandling i det svenska näringslivet. Det har alltid varit på det sättet, ty i näringslivet betyder stillastående stagnation, och utvecklingen går nu snabbare än någonsin tidigare. För den strukturförändring som äger rum kräves kapital, tekniskt kunnande, initiativ, risktagande och framsynthet. Allt detta finns, det enda som fattas är kapital. Vi vet hur näringslivets självförsörjning har utvecklats under de senaste åren, hur man hade en hög självförsörjningsgrad under 1950-talet men hur situationen försämrats för varje år sedan dess. Vi vet hur det offentligas uppgifter har prioriterats och hur våra resurser har ansträngts mer och mer. Vi vet också — och därvidlag kan jag åberopa finansministern själv — att vi har levat över våra tillgångar, att våra resurser inte har räckt till, att intresset för sparande från regeringens sida inte har varit stort och att det har motverkats genom en pågående inflation. När det nu börjar hårdna till, när klimatet blir bistrare, när det blir svårare för de företag, som inte är tillräckligt konsoliderade, att på grund av höga kostnader sälja till utlandet och vi får bekymmer med vår bytesbalans, tror sig regeringen kunna bota detta genom den s.k. näringspolitiska fonden. Man får ju icke ett öre mer genom tillkomsten av denna fond. Den innebär att man tar pengar från marknaden och lägger dem i en fond. Det är pengar som pengar och inte fråga om någonting annat. För närvarande konkurrerar företagen, stora och små, om att investera, få pengar för nödvändiga strukturrationaliseringar. Investeringsbenägenheten gick ned under höstens lopp därför att kreditmarknaden var så stram, så knapp att resurserna inte räckte till. Nu tar regeringen 500 miljoner kronor från denna knappa kreditmarknad och lägger i en fond. Den bedömning med hänsyn till räntabiliteten, som sker ute på marknaden, skall nu regeringen göra själv bakom lyckta dörrar efter de bedömningsgrunder som regeringen anser vara riktiga. Vi misstror regeringens förmåga att göra dessa bedömningar sakligt riktiga. Vi tror att alla möjliga ovidkommande inflytelser kommer att göra sig gällande, och det är framför allt på den punkten vi är rädda. Vi anser att det förfaringssätt som har tilllämpats tidigare skall tillämpas nu också, nämligen att när hjälpaktioner blir motiverade — och de kommer att bli motiverade även i fortsättningen — skall riksdagen få tillfälle att ta ställning till dem i fri och öppen debatt utan något smussel.

Herr talman! Jag skall ta till orda helt kort i anledning av herr Gustafssons i Borås anförande för någon stund sedan. Jag är medveten om att inrikesministern i sitt anförande redan utvecklat de principiella sidorna av vår handelspolitik såsom ett svar på de önskemål som herr Gustafsson framförde om mera effektiva skyddsåtgärder gentemot pristryckande utländsk import på detta område. Jag vill därför i sammanhanget endast komplettera inrikesministerns anförande med ett par påpekanden. Det är riktigt att vi från svensk sida målmedvetet och kanske mera konsekvent än de flesta andra länder i vår del av världen försökt sträva efter att frigöra handeln från tullar och andra artificiella hinder för det internationella varuutbytet. Vi har inte gjort det av ideologiska skäl eller därför att vi är fångna i någon liberal doktrin. Vi har gjort det främst därför att vi har påtagliga ekonomiska intressen av det. Vill vi vidga marknaderna för en växande svensk export, vilket är nödvändigt om vi skall kunna bibehålla framstegstakten, måste vi också underlätta för andra länder att sälja till oss. Det är hela syftet med vårt arbete i GATT. Det har varit en avgörande princip för vårt arbete att regionalt skapa så goda betingelser för en fri handel som möjligt. Herr Gustafsson hänvisade till att vårt EFTA-samarbete inneburit, i varje fall för textilindustrien, en avsevärd belastning. Andra länder hade inte i samma takt som vi kunnat avveckla tullarna på detta område. Det är riktigt. Norge släpar efter, Finland gör det också och Portugal fick redan ursprungligen vissa medgivanden om cen långsammare avvecklingstakt på detta område. Vi utsätts därför inom EFTA för en skärpt konkurrens på den svens ka marknaden och kanske på andra EFTA-marknader likaså. Men man skall ju inte dölja att vi i utbyte har fått en betydande utvidgning av marknaderna för viktiga och traditionella och ibland nya svenska exportvaror. Vi har mer än fördubblat vår export till EFTA-länderna, och vi har i högre grad fått en vidgad nordisk marknad. I sammanhanget bör man också hålla i minnet att detta inte uteslutande har varit till nackdel för den svenska textiloch beklädnadsindustrien. Även dessa industrigrenar kan uppvisa en exportökning under senare år till följd av den frigörelse av handeln som har ägt rum på EFTA-området.

Men ett visst skydd har gentemot konkurrens utanför EFTA, i dagens läge i varje fall, textilindustrien. Jag vill erinra om att när den senaste tulltaxerevisionen genomfördes åren 1955 och 1956 satte man in de nya bestämmelserna provisoriskt för textilområdet redan 1955 för att sedan göra dem definitiva. Det innebär att textilindustrien när den avvägningen gjordes fick ett jämförelsevis högt skydd, om vi ser det i förhållande till tulltaxans utformning för andra väsentliga näringsgrenar i vårt land. Där ligger alltså ett visst skydd. Vi har alltjämt en högre tullnivå på textilområdet gentemot länderna utanför EFTA än som svarar mot den genomsnittliga svenska tullnivån. Men jag erkänner att den inte har varit tillräcklig för att hindra en ökad import från dessa länder. Här är vi emellertid också 1 viss mån internationellt bundna genom avtal ingångna i OEEC, förlängda i OECD, att avskaffa importregleringar na. Jag tror väl inte att herr Gustafsson vill rekommendera en återgång eller ett brytande av dessa avtal, som ändå i gengäld givit oss bättre marknader för våra exportvaror. Det har också känts besvärande i vissa fall för företag inom textilindustrien att utsättas för konkurrensen från de expanderande företagen på detta område i utvecklingsländerna, och delvis har också en ökad import ägt rum från öststaterna.

Vi får därför finna oss i att i begränsad utsträckning tillåta en viss ökning av deras marknader i vårt land. Vi är ju inte ensamma om sådant. Man fick nästan den föreställningen av herr Gustafssons anförande att Sverige var något slags avstjälpningsland för Ööverskott på detta område. Men det är inte fallet, herr Gustafsson. Vi har varit och är alltjämt ett lågtullsland och en mera öppen marknad än många andra länder. Men vi har ändå vissa möjligheter att se till att utvecklingen inte medför mycket betydande eller häftiga tillfälliga marknadsstörningar. Dessa möjligheter har också vid flerfaldiga tillfällen utnyttjats och utnyttjas fortfarande. Vi kan heller inte — det tror jag tidvis har varit mera besvärande för textilindustrien — skydda oss mot import från europeiska industriländer; låt mig nämna Italien som ett exempel. Jag talade nyss om importen från öststaterna. Det säger sig väl självt att varuutbytet med dem inte kan vara ensidigt.

Vi kan emellertid också visa att vår handel med östländerna har utvecklats ganska starkt. Detta har inte skett så att dess relativa andel stigit — den har hållit sig i stort sett oförändrad — men eftersom vår totala export har ökat så kraftigt har också exporten till öststaterna kunnat vidgas. Detta skulle inte ha varit möjligt, om vi hade fört en annan politik och genom nya skyddsåtgärder försökt skapa ett lugnare klimat och en mindre skärpt konkurrens på den svenska marknaden.

Herr talman! Jag vill tillåta mig att göra en mycket kort kommentar till handelsministerns anförande och rikta en fråga till honom. Jag skulle tro att vi har ungefär samma principiella syn på dessa problem, men handelsministern var när det gäller textilindustrien benägen att bortse från svårighetsgraden. I själva verket har en högst betydande neddimensionering ägt rum, som enligt min mening har klarats med stor skicklighet av industrien men också medfört betydande besvärligheter för den berörda arbetskraften. : Detta är inte bara en tullfråga utan även, som handelsministern antydde, en importregleringsfråga i en rad av länder. Handelsministern ville inte säga att Sverige intar en exceptionell ställning som öppet land, men om jag hörde rätt betonade han i nästa mening att Sverige är ett öppnare land än många andra länder — och så torde det väl också vara. Min fråga till handelsministern är därför: Kan den svenska regeringen med utsikt till framgång, vilket naturligtvis skulle vara av oerhört stort värde för den svenska textilindustrien, få dessa många andra länder att följa det lysande liberala exempel som Sverige och handelsministern har givit?

Herr talman! Jag vill bara framhålla för herr Wedén att vår strävan går ut på att andra länder skall följa vårt exempel. I andra sammanhang har vi väl inte haft så svårt att vinna stöd för vad vi ansett riktigt. I varje fall tror jag att vi beträffande förhållandet till de nya länderna kan räkna med att vårt eget exempel betraktas som efterföljansvärt. För närvarande befinner sig för Öövrigt, dess bättre, förhandlingarna i GATT i ett intensivare skede i samband med Kennedy-rundan. Det är klart att det är lättare att besvara herr Wedéns fråga om ett halvår då vi räknar med att kunna överblicka åtminstone några resultat på detta område. Jag vill gärna instämma i herr Wedéns antydan om att textilindustrien ganska väl lyckats anpassa sig till det kärvare klimat som de senaste tio eller kanske femton åren medfört för dess vidkommande — och detta är väl någonting som vi alla är medvetna om. Textilindustrien har ju inte lyckats så dåligt beträffande exportansträngningarna, låt vara att vad den vunnit i utlandet inte uppväger bortfallet på hemmamarknaden. Jag läste emellertid glädjande nog i dagens tidningar, att utsikterna kanske inte heller ter sig alltför mörka inför en överblickbar framtid.

Herr talman! Jag tror också att våra ställningstaganden beträffande de nya länderna kan betraktas som efterföljansvärda, men det är väl inte där som själva huvudproblemet för den berörda industrien ligger. Det ligger i skillnaden mellan andra importländers inställning till import från de nya länderna och vår.

Då inträder en ny situation, som är allvarlig och som regeringen har anledning att pröva med särskilt intresse i synnerhet efter den stora omställningsprocess som redan ägt rum. Tillfälliga störningar skall däremot inte få påverka uppläggningen av handelspolitiken i stort.
Herr talman! I herr Wedéns senaste anförande kan jag gott instämma men vill bara tillfoga att vi ändå gått fram med betydande försiktighet på detta område.

Herr talman! Debatten har beroende på att dessa specifika frågor kommit upp utvecklat sig till något av en växel sång. Jag skulle emellertid nu vilja återvända till den debatt som jag genom mitt anförande gett upphov till, och jag skall därvid försöka gå så rakt som möjligt på de framställda frågorna. Herr Lundberg frågade, om inte sysselsättningsläget nu är sådant att det finns anledning att lätta på kreditpolitiken. Med den förstärkning av finanspolitiken som regeringen föreslagit finns det all anledning att först avvakta vad som kommer att hända på kapitalmarknaden innan man till bedömning tar upp frågan om lättnader i kreditpolitiken. Det är inte möjligt att nu göra något klart uttalande på den punkten. Herr Lundberg frågade vidare, om 500 miljoner kronor räcker för den näringslivsfond som regeringen föreslagit. Jag tror att 500 miljoner kronor använda till marginalinsatser i vissa industrier under ett år eller kanske under något längre tid kan få betydande effekt. Men jag tror också att det är nödvändigt att successivt ge förstärkningar till det institut som kommer att handha dessa medel. Herr Lundberg frågade slutligen, om man inte i stället för en investeringsavgift borde ha infört en längre gående, direkt styrande reglering. Jag vill erinra om att vi har en prioriteringslagstiftning, som i princip är en modifierad byggnadsreglering. Givetvis har vi haft anledning att överväga om man inte borde gå längre med denna rent fysiska reglering eller om man borde försöka finna något annat, smidigare instrument. En längre gående fysisk reglering hade krävt uppbyggandet av en administration, som det sedan hade varit svårt att avveckla.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för de besked han lämnat. Men när det gäller räntan är ju läget det att det finns outnyttjade bostäder samtidigt som vi har en efterfrågan på bostäder som inte kan tillfredsställas. Inom handeln tvingas vi till en rationalisering, och för industriens del kommer vissa behov att tillfredsställas genom den föreslagna näringspolitiska fonden. I en sådan situation bör även en räntesänkning kunna främja de intressen som inrikesministern talat om. Jag delar helt inrikesministerns uppfattning, att vi måste ha en sådan här näringspolitisk fond. Emellertid anser jag att beloppet 500 miljoner kan vara för lågt i sammanhanget — medlen förslår kanske inte för att åstadkomma den förändring vi önskar. Så ytterligare några ord om investeringsavgiften på 25 procent! Skall vi inom handeln kunna pressa ned priserna måste vi genomföra de program som går ut på byggande av livsmedelsoch varuhallar. Därigenom kan vi uppnå en sänkning av kostnaderna med åtskilliga procent — något som direkt slår igenom i priserna. Blir det däremot under en tid stopp för byggande av sådana hallar uppstår en kostnadsökning som inte stannar vid 25 procent; vi måste nämligen ta hänsyn också till de kostnader som blir följden av att byggandet uppskjutes. Det är alltså tvivelaktigt om det avsedda syftet nås genom en 25-procentig avgift. De fysiska åtgärderna härvidlag syftar ju inte till att tillföra statskassan inkomster utan avser att reglera situationen på vissa områden. Jag anser därför -— som jag framhöll i ett tidigare anförande — att ett förbud mot investeringar, med möjlighet till dispens, skulle kunna införas. Motiveringen för de föreslagna åtgärderna är ju av restriktiv och återhållande karaktär. Jag frågar inrikesministern: Vore det inte rimligt att i stället för den 25-procentiga investeringsavgiften införa en fysisk reglering? Den 25-procentiga avgiften kommer inte att hindra onödiga investeringar på vissa områden.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att inrikesministern instämde i mitt uttalande, att vi inte har tid att vänta på utredningar rörande problemen i Norrlands inland och i lappmarkerna. Jag tar detta som ett förpliktande löfte från inrikesministern att åt gärder skall vidtagas under innevarande år och förslag föreläggas innevarande års riksdag. Det måste glädja många motionärer och framför allt befolkningen i de berörda trakterna att någonting kommer att göras. Beträffande bostadsfrågan gjorde inrikesministern bedömningen, att överlappningskvoten för 1967 skulle kunna bli lika stor som under föregående år. Det är en bedömning som jag i dagens läge kan ansluta mig till. Men denna s.k. överlappningskvot är ju onormal. Vi får betala dess pris i högre byggnadskostnader. Igångsättningen 1966 innebär att snedvridningen blir än värre, och det får följdverkningar för innevarande år. I statsverkspropositionen redovisas att gapet mellan inflyttningsfärdiga lägenheter och under byggnad varande lägenheter har blivit större. År 1966 var gapet ungefär 24000, 1963 ungefär 18000. Under perioden från mitten av 1950-talet och fram till 1962 kan skillnaden mellan antalet igångsatta lägenheter och antalet inflyttningsfärdiga lägenheter uppskattas ha varierat mellan 8 000—10 000 lägenheter. Detta måste betyda längre byggtider under senare år, vilket ju fördyrar bostadsbyggandet. Rationalisering och andra åtgärder borde rimligtvis förkorta byggtiderna. En större byggnadsvolym kan ju medföra att gapet mellan färdigställda och under byggnad varande lägenheter är något större än när bostadsbyggandet var betydligt lägre. Skillnaden tycker jag ändå har blivit för stor under senare år. Det finns en betydelsefull reservation i finansplanen för att 90 000 lägenheter skall kunna igångsättas, nämligen att en friktionsfri kapitaltillförsel är möjlig under innevarande år. Jag vill gärna fråga inrikesministern, om han kan ge en garanti för att den träffade överenskommelsen med bankerna blir det instrument som åstadkommer en friktionsfri kapitaltillförsel. nistern avser att vidtaga några särskilda åtgärder för att försöka uppfylla det tioårsprogram för bostadsbyggande som riksdagen antog 1965. Jag har samma intryck som herr Gustafsson i Skellefteå att — detta uttalade också Aftonbladet i förrgår — vad som hänt på bostadsbyggandets område under senare år i hög grad hotar det av riksdagen beslutade långtidsprogrammet.
Herr talman! Det ligger inte i och för sig något betänkligt i ordet agitation. Det betänkliga, som jag talade om i går, är disproportionen mellan ansvarskänsla och agitationsiver hos regeringen. Detta belyste jag med en rad exempel. Nu säger inrikesministern att en mängd utredningar igångsatts på bostadsområdet och närliggande områden. Javisst, det har skett en del utredningar om olika väsentliga specialproblem som jag nämnde nyss. De har i många avseenden kommit till goda resultat, och i icke ringa utsträckning har detta berott på folkpartiledamöternas medverkan. Men det är den politiska samordningen som min diskussion gällt. Tyvärr har inrikesministern på ett tidigt stadium avvisat försök att nå enighet, vilka kunnat leda till problemens lösning i ett tidigare skede och på ett för den bostadssökande allmänheten lyckligare sätt. Ser man på den senaste tioårsperioden och den ökning av bostadsbyggandet som då ägt rum och som också inrikesministern nämnde, måste man beakta när och hur ökningen skett. Det har varit ett mycket hastigt ryck framåt framför allt vid ett tillfälle och sedan har man haft tvärstopp och t.o.m. tillbakagång. Givetvis hade förutsättningarna för fortsatt ökning varit bättre med en jämnare utveckling och bättre planering av bostadsbyggandet. Jag vet att jag vid flera tillfällen här i kammaren talat för en ökad andel till egnahemsbyggandet och i samband därmed en något större geografisk spridning av byggandet än som blir fallet med den stora mängd flerfamiljshus som vi bygger. Det är möjligt att jag då fällt något yttrande som kan misstolkas och pressas på det sätt inrikesministern här gjorde. Men kammarens ledamöter torde inte sväva i tvivelsmål om min inställning till bostadsbyggandets lokalisering och omfattning. Jag vet inte, om inrikesministerns hänvisning till riksbanken och bankofullmäktige beror på att han tror att bankofullmäktiges protokoll även i det här avseendet är sekretessbelagda eller om han inte känner till vad som hänt. Protokollen är ej sekretessbelagda och det som inträffade var att folkpartiets representant var den ende av bankofullmäktiges ledamöter som var beredd att biträda bostadsstyrelsens framställning och hjälpa inrikesministern med den emissionen. Mitt resonemang i går bestyrks alltså av den händelse som inrikesministern själv omnämnde. Det var sannerligen inte socialdemokraterna som var modiga den gången. Till slut vill jag beträffande den berörda fonden endast säga att de pengar som behövs för att klära strukturrationaliseringen och lösa de sysselsättningsproblem som kan uppstå i samband därmed — detta vill jag speciellt framhålla med anledning av statsministerns uttalande i första kammaren i går — är vi på vår sida fullt beredda att ställa till förfogande. Det är formerna härför vi diskuterat. Om den bild skulle vara riktig som Arne Geijer tecknade i första kammaren kan det hända att ännu mer pengar behövs och då behöver man inte heller föra en så hård budgetpolitik.

Herr talman! Det är bara att konstatera att inrikesministern förefaller optimistisk när han svarar på min fråga, om det skall bli möjligt att bygga en miljon lägenheter på tio år såsom man utlovade under valrörelsen. Bostadsbyggandet minskade i fjol med 2,4 procent. I år räknar man i finansplanen med en ökning på 5,5 procent, men detta beror inte på en högre igångsättning utan på att man förutsätter att det skall kunna ske en snabbare igångsättning under året. Detta innebär under två år en sammanlagd ökning på 3 procent, d.v.s. 1,5 procent per år. Det är alldeles klart att med den ökningstakten går det inte att bygga en miljon lägenheter på tio år. Jag begär inte att inrikesministern skall säga: Vi skall sätta i gång flera lägenheter i år. Jag fordrar heller inte att han skall säga att regeringen kommer att misslyckas med det program som framlagts. Det vore för mycket begärt. Men jag tycker att det för dem som står i bostadsköerna skulle kännas litet tryggare, om statsrådet åtminstone verkade litet oroad över den stagnation i bostadsbyggandet som nu föreligger. Det är egentligen ganska oroande med en bostadsminister som är nöjd i den bostadssituation vi nu befinner oss.

Herr talman! I anslutning till herr Wedéns och inrikesministerns diskussion om bostadspolitiken skulle jag gärna vilja påminna inrikesministern och även kammarens ledamöter om att jag under de senaste tre, fyra åren här i kammaren gjort gällande att bostadspolitiken är en så betydelsefull och även så ömtålig fråga att man borde eftersträva en gemensam lösning över partigränserna. Varje gång har regeringen avvisat detta; regeringen skulle: själv bestämma över hur den vill ha det, och det får vi nu se av det paket som kommer. Inrikesministern gör gällande att jag beträffande den näringspolitiska fonden gör mig skyldig till en felsyn. Genom att höja omsättningsskatten, säger inri kesministern, ökar vi kapitalmarknadens resurser. Men ökar vi inte kapitalmarknadens resurser i lika hög grad genom att höja bilskatten, genom att höja tobaksskatten, genom att höja folkpensionsavgifterna? Jo, precis lika mycket. Sanningen är den att vi behöver låna 1000 miljoner kronor och litet till. Detta belopp plockar staten bort från kapitalmarknaden. Om den näringspolitiska fonden inte funnes, skulle vi behöva låna 500 miljoner kronor mindre, d.v.s. kapitalmarknaden skulle ha 500 miljoner kronor mera till förfogande för att låna ut till alla de företag som behöver pengar för sin strukturrationalisering. Nej, säger inrikesministern, regeringen har inte lagt upp det så. Det skulle alltså innebära att höjningen av omsättningsskatten, av bilskatten, tobaksskatten och folkpensionsavgiften inte skulle ha tagits ut, om fonden inte hade funnits. Förlåt mig, men tror inrikesministern verkligen att någon här i kammaren räknar med att vi skulle ha sluppit höjningen av omsättningsskatten om fonden inte hade funnits? Dessutom tar man genom höjning av omsättningsskatten in ungefär 650 miljoner kronor. Varför skall då fonden bara uppgå till 500 miljoner kronor? Jag tycker att den redan förut bristfälliga logiken brister ytterligare. De uppgifter som inrikesministern lämnade om investeringsavgiften var för mig överraskande, och jag skall erkänna att jag borde ha läst på bättre. Men jag kunde aldrig drömma om att det var fråga om en dubbelreglering av det slag som uppenbarligen är fallet. Här skall alltså de som vill utföra oprioriterade byggen anhålla hos byggnadsreglerande myndigheter om att få bygga. Så prövar myndigheterna ärendet och finner att bygget är så viktigt att medgivande bör lämnas. Men om sökanden fullföljer sina avsikter får han finna sig i att kostnaderna blir 25 procent högre. Detta är ju nästan groteskt. Byggen som är så viktiga att de skall få utföras kommer alltså att kosta 25 procent mera, vilket i sin tur leder till höjda priser och hyror, något som vi verkligen borde försöka undvika i dagens läge.
Herr talman! Vad herr Bohman här sist sade om att han inte hade läst på kanske var upplysande. Jag tror att det vore bra, om herr Bohman även i andra sammanhang läste på litet bättre, innan han gjorde sina uttalanden. Det vore också bra om han hörde på. Om jag säger att vi har gjort en sammankoppling av höjningen av omsättningsskatten och denna fond är anledningen inte att jag tycker det är roligt att säga det. Såsom jag har framhållit måste vi räkna med att en höjning av omsättningsskatten leder till prishöjningar. Att detta ur politisk synpunkt medför svårigheter är självfallet. Om man skall vidta en sådan åtgärd måste man därför ha mycket starka motiv. Dessa motiv har jag här angivit: en snabbare utveckling och en effektivisering av näringslivet. Vi anser detta så viktigt att vi har lagt fram förslaget till en näringspolitisk fond. Jag tror att det är lättare att övertyga medborgarna i allmänhet om angelägenheten därav än det kanske just nu är att övertyga herr Bohman. Jag gladde mig emellertid åt herr Wedéns uttalande. Det var mer nyanserat, det var inte avvisande, utan förstående till de motiv som jag nämnt. Han ställde sig också förstående till att det, vid en försämring i konjunkturläget, kan bli nödvändigt att gå ännu längre. I så fall får vi diskutera vilka medel vi skall tillgripa och på vilket sätt vi skall skaffa det erforderliga kapitalet. Beträffande bostadspolitiken har det, herr Wedén, skett utredningar som skulle presentera oss sakmaterial i en rad frågor. Det måste vara regeringens skyldighet att ta ansvaret för att åstadkomma en samordning av dessa förslag till ett enhetligt program. Det har vi varit beredda att göra, och vi kommer nu att framlägga ett sådant program under vårriksdagen. Självfallet skall vi därvid ta hänsyn till de synpunkter som har framförts i kommittéerna för att se om vi kan åstadkomma lösningar som kan bli allmänt omfattade av riksdagen. Det anser vi vara utomordentligt angeläget. Herr Gustafsson i Skellefteå har inte velat förstå mitt resonemang när jag sagt att vi måste lägga en grund för en fortsatt rationell utveckling av bostadsbyggandet. Han finner det oroande att jag inte är tillräckligt oroad över att vi i dag inte kan bygga mer än 90 000 lägenheter. Ja, jag skulle vilja bygga mer, men vi måste bedöma detta efter förutsättningarna på kapitalmarknaden och nödvändigheten att ge näringslivet ett tillräckligt utrymme. Bostadsbyggandet och näringslivets investeringar är områden som ligger mycket nära varandra, och vi kan inte låta det ena svälla ut på det andras bekostnad, utan vi måste göra avväganden. Med all den kraft vi är mäktiga måste vi hålla tillbaka en del av de investeringsprojekt som inte ter sig fullt så angelägna och som vi hoppas att man skall kunna uppskjuta någon tid. På frågan huruvida den uppgörelse som träffats mellan företrädare för kanslihuset och bankerna ger förutsättning för en tillfredsställande kapitaltillförsel till bostadsbyggandet vill jag svara att det hoppas jag. De kvartalslistor för igångsättningen, som bostadsstyrelsen gör upp i samverkan med arbetsmarknadsstyrelsen, kommer att genomgås tillsammans med kreditinstanserna, så att man i efterhand kan se hur man har kunnat uppfylla de förväntningar som har ställts. Skulle det visa sig att det brister på någon punkt, får man försöka göra justeringar så snabbt som möjligt. Jag hoppas att detta skall lyckas och att vi skall kunna nå ett mera tillfreds ställande resultat i fråga om igångsättningen under 1967 än tidigare. Jag kan garantera, att i den mån kapitalmarknaden ger oss ökade förutsättningar att sätta i gång byggandet av fler bostäder, kommer vi att utnyttja varje sådan möjlighet. Likaså kommer vi att söka förstärka möjligheterna till bostadsbyggande i de tre storstadsregionerna, där den mest påtagbara och besvärande bostadsbristen finns.

Herr talman! Det skulle finnas anledning att knyta åtskilliga reflexioner till det som statsråden här sagt, men jag skall inskränka mig till att göra det på en punkt som båda statsråden har varit inne på. Det gäller textilindustriens läge. Under senare år har funnits en tendens från vissa håll att bryta staven över både textilindustrien och annan s.k. låglöneindustri. I dag är situationen något bättre för textilindustrien trots att den kanske har att utstå en mera mördande konkurrens från låginkomstländerna än flera andra industrier. Lärdomen av detta är att man skall vara försiktig när man uttalar sig om olika näringsgrenars — det må gälla industrier eller jordbruk — berättigande och framtidsutsikter. Därutöver hade jag tänkt tala litet om förhållandena för kommunerna i dagens läge. Den kommunala självstyrelsen är en omistlig tillgång för vår folkliga demokrati, brukar man säga. Det är inte bara en fras för högtidliga tillfällen, utan det är en realitet att lagens och statsmakternas förtroende för dem som styr och ställer i kommunerna sträcker sig längre i Sverige än i de flesta andra länder, ja, kanske i alla andra länder. Kommunreformen år 1952 avsåg bl.a. att ytterligare stärka den kommunala självstyrelsen. Den utveckling mot större kommuner som nu är i gång innebär att dessa kommuner bör kunna fullgöra en del av sina uppgifter på ett bättre sätt. Framför allt måste detta gälla planeringsuppgifterna. Staten borde i detta läge ge kommunerna vidgade möjligheter att själva bestämma och klara av sina problem. I stället får vi bevittna att man är i färd med åtgärder för en hård central styrning av kommunernas planeringsoch investeringsverksamhet. Regeringens propåer om en riksplanering och om styrda planeringar på länsplanet har skapat allvarlig oro bland de kommunalt ansvariga ute i landet. Vi befarar att en hård styrning från de centrala myndigheterna kommer att förkväva de kommunala initiativen och så småningom ta död på den kommunala självstyrelsen. Detta är hårda omdömen, men erfarenheterna av exempelvis bostadspolitikens verkningar i många kommuner efter 1965 års giv gör att man kan förutse sådana resultat. Under den föregående debatten har också talats om det avsnitt i inrikesdepartementets huvudtitel som rör plane rade åtgärder i glesbygdskommunerna. I den översikt som finns fogad till huvudtiteln anges — som tidigare framhållits — att en arbetsgrupp tillsatts inom Kungl. Maj:ts kansli med uppgift att pröva och lägga fram förslag till åtgärder för att tillförsäkra dem som bor kvar i glesbygden samhällelig service som motsvarar tidens krav. — Varför man skall tala om dem som »bor kvar» i glesbygden vet jag inte; det rör väl dem som bor i glesbygden. Arbetsgruppen har föreslagit att en mindre del av ramen för bostadslånegivning under 1967 skall reserveras för central fördelning till byggande av pensionärsbostäder i sådana kommuner, d.v.s. i glesbygdskommuner. Avsikten är att förslag därom skall intagas i bostadspropositionen. Jag vill uttala min tillfredsställelse med att förslaget kommer att lämnas men beklagar att det inte genomfördes redan 1965 då frågan först aktualiserades, den gången av bostadsstyrelsen. Till detaljerna kan det bii anledning att återkomma när propositionen framlägges. Till sist, herr talman, vill jag säga några ord i en annan fråga, som ligger inom handelsministerns område. Det gäller uranverket i Ranstad, vars framtida öde beröres i statsverkspropositionen. Det påstås att skiffern i västgötabergen innehåller världens största urantillgångar. Den kan dessutom bli basen för en mångsidig industriell produktion av stor omfattning: exempelvis värme, elektrisk kraft, svavel, svavelsyra och byggnadsmaterial. Den industrianläggning som uppförts i Ranstad har kostat 143 miljoner kronor och är en tekniskt sett mycket avancerad anläggning, i och för sig ett mycket gott bevis på våra teknikers duglighet. Nu är provdriften vid Ranstadverket i gång i begränsad skala och resultatet sägs motsvara ungefär de förväntningar man haft, men priserna på uran är låga och driften kan därför inte bli lön sam så länge dessa låga priser finns kvar. Efterfrågan på uran ökar emellertid i hela världen, vilket kan ändra förutsättningarna. I statsverkspropositionen föreslås fortsatt drift av uranverket under nästa budgetår. Hur det därefter skall ordnas får bli beroende av en senare bedömning. En särskild sakkunnig är tillsatt och väntas ganska snabbt avge ett yttrande med sin bedömning av situationen. Jag har den uppfattningen att frågan om uranverkets framtid inrymmer ett så stort komplex av svåra problem -— inte minst tekniska — att det ligger mycken realism i förslaget från bolagets styrelse om en treårig försöksdrift. Med en sådan skulle man också ha bättre tid på sig för utredningen och för bedömningen av industriens framtidsmöjligheter. Frågan är alltför viktig och de gjorda investeringarna alltför stora för att man skall riskera ett ställningstagande på grundval av ett ofullständigt och hastigt frampressat utredningsmaterial. Även hänsyn till de anställdas situation talar för ett lugnare tempo vid detta väsentliga avgörande. Kostnaderna för en treårig drift är inte så höga i förhållande till å ena sidan de stora investeringar som är gjorda, å andra sidan risken för ett förhastat ställningstagande, att det inte borde vara möjligt att lösa detta problem efter de grundligare överväganden som kunde ske, om man stannade för treårsdriften.

Herr talman! Låt mig få koncentrera mig på ett par av de frågor som är aktuella och nya för denna budget!

Hela samhället måste ta del i näringsfrågorna för att skapa sysselsättning, för att bereda trygghet i sysselsättningen och för att driva utvecklingen framåt på alla områden — arbetsplatserna, den sociala omvårdnaden, yrkesutbildningen för ungdom och mycket annat som vi vill förbättra. Detta förutsätter ett näringsliv som utvecklas och ur vilket vi kan ta ut det som produceras och fördela det bland människorna på ett så rättvist sätt som möjligt. Denna utveckling drar med sig stora kostnader. Den internationella utvecklingen har det hänvisats till. Sverige är ett litet land.

De lämnar subventioner till de löpande kostnaderna för produktionen inom väsentliga branscher, där också vi har att konkurrera. Staterna satsar miljardbelopp på forskning, som direkt och indirekt kommer deras näringsliv till godo, skärper konkurrensen och driver fram utvecklingen. I och för sig är detta till nytta, och vi kan inte göra någonting åt det. Vi måste emellertid själva reagera inför denna utveckling och se till att vi själva hinner med i den och inte blir akterseglade. Därför behövs också i vårt land ett vidgat samspel mellan samhälle och näringsliv för att lösa de stora frågorna. Vi kan inte längre sitta och vänta på att vissa stora företagsägare av egna pengar, pengar som de har tjänat på sina gamla anläggningar, skall bygga nya anläggningar för att sysselsätta oss och skapa trygghet för vår sysselsättning. Vi måste själva ta itu med saken. Löntagarna måste själva intressera sig för dessa frågor liksom också hela samhället. Vi är ju delvis vana vid sådant då det gäller lokaliseringspolitik och liknande. Då har det emellertid ofta gällt att ingripa när näringslivet inte klarat sig och när en landsända har svårigheter. Och då en järnväg skall läggas ned har staten tagit hand om den. Denna modell är nog bra men det är inte näringspolitik utan en form av socialpolitik, något som behövs men som inte är tillräckligt för att lösa dagens frågor. Det är bra att regeringen nu framlagt nya förslag till en aktivare näringspolitik än den hittillsvarande, och det är också bra att regeringen föreslår en höjning av omsättningsskatten med en procent. Den ger inte 500 miljoner kronor per år som det står i statsverkspropositionen utan såvitt jag förstår 600 miljoner kronor. Vid en procent blir det 600 miljoner kronor om vi räknar framåt i tiden och det är det beloppet vi skall utgå ifrån. Låt oss därför för den närmaste tiden kalla fonden för 600-miljonersfonden. Huvudlinjerna för användningen av denna fond är ännu inte klara. I debatten har det sagts att man skall ta ställning till flera avgörande frågor nästa vecka vid ett sammanträde i den s.k. torsdagsklubben, kanske också internt inom regeringen. Jag tror att det därför finns anledning att nu i riksdagen, innan ärendet fastlåses diskutera dessa frågor och framföra synpunkter på väsentliga avsnitt. Nu vill Industriförbundet, såvitt man kan förstå av dess verkställande direktör, inte vara med om den tilltänkta användningen av pengarna. Vi hörde också hur en av högerpartiets ledamöter här i kammaren i sin egenskap av styrelseledamot i Industriförbundet förklarade, att detta ställer sig bakom verkställande direktörens uttalande på denna punkt. Finansministern å sin sida hoppades att Industriförbundet skulle ändra sig. Men låt oss anta att Industriförbundet håller fast vid sin ståndpunkt och inte kommer tillbaka, vilket det väl har svårt att göra nu när det med högerns stöd redan tagit ställning. I så fall finns det nog andra som vill ha dessa pengar. Centerpartiets ledare herr Hedlund, som har företagsamhet i bakfickan då det gäller jordbrukskooperationen, har redan sagt ifrån att han är villig att ta hand om en del av pengarna. Det gäller i detta fall producentkooperationen. Men det finns också en konsumentkooperation som har en samhällsviktig funktion både inom produktionsoch distributionsledet och som har intresse för en utveckling mot lägre kostnader och lägre priser för konsumenterna med åtföljande reallöneförbättring för dessa. Vi har också den statliga företagsgruppen, den som vi gemensamt äger, och den borde kunna vara med och få en del av pengarna. Det har sagts att dessa pengar skall användas i nära anslutning till lokaliseringspolitiken. Jag hoppas att det inte blir i så nära anslutning att det blir samma utformning beträffande villkoren som för lokaliseringspolitiken. De statliga företagen är direkt uteslutna från användningen av de 800 miljoner kronor som ställs till förfogande för lokaliseringspolitik. Det finns ingen anledning att låta de 600 miljonerna i näringsfonden gå de statliga företagen förbi. Om vi ser på den statliga företagsgruppen finner vi att de statliga företagen i Norrland hade över 50 000 anställda 1960. Under detta årtionde går antalet sakta men säkert tillbaka. Enligt de prognoser som nu är möjliga att göra finns det anledning räkna med att antalet 1970 skall ha sjunkit till ca 39.000. Det innebär en minskning med mer än 20 procent av antalet anställda under denna tioårsperiod. I dessa trakter av Norrland är ungefär var femte person av de yrkesverksamma sysselsatta inom den statliga företagsgruppen. För sysselsättningen är alltså denna grupp mycket betydelsefull, och den bör denna gång inte uteslutas såsom skedde när det gällde de 800 miljoner kronorna. Lokaliseringspengarna har varit en subvention till det privata näringslivet från skattebetalarna. Den här gången bör den statliga företagsgruppen vara med och på något mer affärsmässiga grunder få låna av de pengar som nu samlas ihop. Om samhället skapar 10000 nya arbetstillfällen i stället för dem som under en tioårsperiod försvinner inom den statliga företagsgruppen, så innebär det inte någon expansion utan bara en kompensation. Men denna kompensation kostar 1500 miljoner kronor, eftersom utbyggandet av varje arbetsplats kostar 150 000 kronor. Den nuvarande fonden skulle alltså räcka för ett treårsprogram. Längre förslår inte dessa pengar, och man behöver alltså inte besvära dem som inte vill vara med och låna ur fonden. Regeringen har som exempel på användningen av denna fond angivit gruvor, järnverk, varv, verkstäder, kemisk industri — kort sagt alla delar av vårt näringsliv. Detta kommer att kosta mycket pengar, och den nu tilltänkta fonden får väl ses som början på en utveckling, där samhället mer och mer övertar kapitalförsörjningen. Under de goda efterkrigsåren kunde näringslivet tjäna pengar på sina gamla anläggningar och med dessa pengar bygga nya anläggningar. Vi har nu en annan ekonomisk situation med en avsevärt sänkt självfinansieringsgrad inom näringslivet. Det är inte längre möjligt att på de gamla anläggningarna tjäna in de pengar som behövs för nya anläggningar. Nu är det nödvändigt att först satsa pengar i näringslivet och sedan hoppas på att få tillbaka dem. Situationen är alltså en helt annan än den vi haft under de senaste 15 åa 20 åren när vi seglat i efterkrigstidens medvind. Vem skall nu skaffa dessa stora kapital på förhand? Vi kan inte räkna med att privatföretagen eller de stora konsumentoch producentkooperativa organisationerna har tillräckliga resurser för att skapa den trygghet i sysselsättningen som vi löntagare i dagens samhälle fordrar. Vi vill ha bättre reallöner, vi vill ha kortare arbetstid och vi vill ha bättre social omvårdnad. Allt detta förutsätter ökat samarbete inom samhället inklusive näringslivet. Det ligger i den socialdemokratiska ideologien att utveckla det samarbetet. Det går inte att vänta på att enskilda grupper skall lösa dessa samhällsfrågor åt OSS. Jag förstår att det kan kosta på litet på vissa håll i det borgerliga lägret att behöva se, att vi nu lägger högre skatt på den mat, de kläder och andra förnödenheter som vardagsmänniskan behöver utan att i sedvanliga former automatiskt slussa över dessa pengar till de nuvarande företagsägargrupperna. Man måste kanske på det hållet lära sig att förstå, att det är nödvändigt att låta också andra företagsformer komma fram för att lösa de nya problem som är under uppsegling. Det är riktigt som statsrådet Johansson sade att det är konsumenterna som får avstå från de pengar som tas in genom att omsättningsskatten höjs den 1 mars i år. Det betyder att konsumenterna får betala mer för mat och kläder och på det sättet avstå pengar till herr Hedlund och Cellulosabolaget och andra större företags intressenter. Ett principiellt intressant spörsmål uppkommer: hur kommer folk att reagera när de ser sina levnadskostnader stiga och ser att vissa grupper i samhället får hand om de pengar som motsvarar de fördyrade levnadskostnaderna? Det kanske hade varit principiellt riktigare att i första hand använda dessa skattepengar till en utbyggnad av de gemensamägda företagen och först i andra hand gå vidare på den nu föreslagna linjen. Den fond som skapas kommer att ha fördelar med sig om den används på ett förnuftigt sätt. Den kommer då att tillgodose stora behov som är angelägna med hänsyn till sysselsättning, trygghet och utveckling i samhället. Men den kommer också att skapa nya problem som det kan vara skäl att tänka sig in i på förhand. Det gäller frågor som hur dessa skattepengar skall användas, om de skall lånas ut med större eller mindre krav på säkerhet, d. v. s. om vi skall hoppas att få tillbaka dem och i så fall i vilket skick vi kommer att få tillbaka dem och vid vilken tidpunkt. Det gäller även frågor som vilka intressen som skall ha det avgörande inflytandet över fördelningen av pengarna — den frågan är inte nog diskuterad med de antydningar som görs i statsverkspropositionen. Här finns åtskilliga klarlägganden att göra. Vi har anledning att komma tillbaka till detta under denna riksdag då ärendet behandlas vidare. Men det skadar inte att redan nu vända och vrida en aning på dessa frågor. Andra problem gäller avvägningen, d. v. s. hur vi skall använda dessa pengar med hänsyn till långsiktiga krav på rationell användning av skattepengarna och också med hänsyn till sysselsättningstryggheten — i gamla branscher och i nya branscher — med hänsyn till nya företag och gamla företag och med hänsyn till ny struktur inom näringslivet. Det gäller också att ta ställning till frågor om vilken utveckling vi kan befordra och hur hastigt vi kan befordra en utveckling utan att det stöter på sociala svårigheter. Man måste göra en avvägning mellan långsiktiga krav på en förnuftig utveckling inom näringslivet och kortsiktiga önskemål och förhoppningar om lättare och behagligare lösningar omedelbart. Man måste också göra avvägningar såsom vilken bransch och vilka företag som skall få överleva och vilka som inte skall få motsvarande bidrag — man kan inte få dessa pengar att räcka till att tillgodose alla de önskemål som finns. Man måste ta hänsyn till hur mycket cellulosaindustrien skall få i förhållande till vad pappersoch stålindustrier, verkstäder och kemisk industri får. Pengarna måste fördelas inte bara mellan dessa branscher utan också inom dessa branscher, mellan olika företagsägare, mellan olika företagsstorlekar, mellan olika kommuner, mellan olika grupper av anställda inom olika branscher och företag. Problem kommer att uppstå då vi behöver hjälpa fram ett företag eller en bransch; det måste, på grund av de begränsade resurserna, ske på bekostnad av utvecklingen inom andra företag och branscher. Detta är ett av de svårare problem som under den närmaste liden kommer att uppstå. Arbetet skall ju påbörjas omedelbart för att fonden skall kunna träda i verksamhet redan den 1 mars. De första 150 miljonerna skall alltså gå ut till näringslivet redan under andra kvartalet i år, såvida det inte är fråga om att först bygga upp en eftersläpning, men en sådan eftersläpning kan ju inte vara rimlig med de arbetsmarknadsutsikter vi nu har för innevarande år. Det kommer sålunda att röra sig om frågor, som inte bara berör statsmakterna eller kommunerna utan också i allra högsta grad de anställda och deras fackliga organisationer. Man kan bara hoppas att det går att bygga upp ett smidigt och effektivt samarbete i sådana former, att resultatet svarar mot de förväntningar som det framlagda regeringsförslaget har fört med sig. Den rationalisering, som pengarna enligt regeringsförslaget skall användas till, är förnuftig. Vi förstår behovet av den. Rationaliseringen drivs fram av den internationella konkurrensen och av den ekonomiska och tekniska utvecklingen runt om i världen. Vi måste hänga med och ta vara på fördelarna. Men vi måste också ha problemen klara för oss. Många gånger går en rationalisering fram som en ångvält över människorna. Våra erfarenheter från textilområdet visar sålunda att den branschen under efterkrigstiden har förlorat ungefär 45 procent av sina anställda på grund av den rationalisering som varit en följd av internationell teknisk och kommersiell utveckling. På 15—20 år har alltså nära hälften av de sysselsatta i den branschen försvunnit. Och utvecklingen där är ännu inte avslutad. även om det väl nu har ljusnat litet bör man ändå realistiskt räkna med att omkring 8 procent ytterligare av de i textilbranschen sysselsatta kommer att försvinna under det närmaste året. De nämnda omflyttningarna har kunnat ske under tider av full sysselsättning, när många branscher som nu börjar ligga illa till inte hade det lika svårt. Men ändå vet vi av erfarenheter från textilbranschens strukturrationalisering att omkring 15—20 procent av dem som tidigare arbetade i de nedlagda företagen inte har klarat omflyttningen och överflyttningen till andra sysselsättningar utan drabbas av personliga svårigheter. Sådana problem kommer också att följa med den rationaliseringsfond som regeringen nu byggt upp. Det gäller att kunna bemästra de svårigheterna. Därför måste vi föra en ännu mera aktiv och målmedveten arbetsmarknadspolitik än den vi hittills haft. även om den har varit överlägsen vad som funnits i andra länder finns det ingen anledning att slå sig till ro med det. Från fackligt håll har vi under sju— åtta års tid krävt inrättandet av ett arbetsmarknadsdepartement, som skulle handha sådana frågor som jag här berört. Det kravet håller nu på att uppfyllas. Vi får väl här i riksdagen ta ställning till den frågan under vårriksdagen. Men liksom vi behöver ett arbetsmarknadsdepartement för frågor som rör arbete och människornas trygghet, behöver vi för den allmänna näringspolitiken och de stora och vanskliga frågor som den skall syssla med en ny organisering av regeringens arbetsformer. Näringspolitiken fordrar en modernisering av regeringens arbetsformer. Jag har förstått att man nu avser att tillsätta ett konsultativt statsråd knuten till finansdepartementet. Det är inte tillräckligt att sköta de näringspolitiska frågorna på det sättet. De är alldeles för stora för att skötas med vänster hand i ett stort departement, där man har så många andra stora arbetsuppgifter att klara av, att man knappt hinner med dem mänskligt att döma. Vi måste få ett särskilt departement för den allmänna näringspolitiken. Nu vet jag att man kommer att invända att inrikesdepartementet började byggas upp med ett konsultativt statsråd för 20 år sedan, och så småningom blev det ett departement. Men då vill jag invända att situationen i dag inte är densamma som när inrikesdepartementet byggdes upp. Nu har vi inte tid med en lika långsam uppbyggnad av formerna för regeringens näringspolitik. Det går inte att ha dem som bifrågor till andra väsentliga frågor. Enbart uppgiften att placera inkomsterna av en omsättningsskatt på 1 procent -— d. v. s. 150 miljoner kronor i kvartalet — fordrar en bedömning av sex, sju industriprojekt i 200 å 300-miljonersklassen, av vilka man sedan skall välja ut tre stycken att satsa 50 miljoner per styck i. Det blir den kvartalsarbetsbörda som näringsdepartementet får enbart med dessa fondpengar. Det går inte att ha detta som bihang till ett stort annat departement. Det måste vara ett särskilt departement med självständig ställning, självständigt ansvar och tillräcklig omfattning för att sköta dessa frågor, annars kommer vi att få obehag av utvecklingen på detta område. Jag vill i anslutning till vad statsverkspropositionen säger om organisatoriska förändringar i statsdepartementen också anknyta till de krav som framförts till regeringen i skrivelse redan för sex år sedan. Såväl LO som TCO och KF uttalade sig där om behovet av en modernisering av regeringens arbetsformer också när det gäller skötseln av den statliga företagsgruppen. De siffror jag nyss angav beträffande Norrland visar vilken tillbakagång den företagsgruppen är utsatt för. Det är icke en tillfredsställande politik som nu bedrivs. Det måste bli ett särskilt departement som tar ansvar för dessa frågor, och under det departementet måste byggas upp en affärsmässig organisation för ekonomiskt samspel mellan företagen. Då skall det inte vara fråga om att plocka ut de företag som har så dålig ekonomi att de från början måste be finansministern om pengar. Skall vi bygga upp en grupp, skall den utgöras inte bara av företag som har bekymmer utan också av företag som har pengar med vilka vi kan bygga upp gruppen. Annars är det meningslöst att göra en sammanslagning — den blir dödfödd. Detta är frågor som också är aktuella i andra länder. Vi har inte här i landet några bekymmer som är egenartade för oss. Likadan har situationen varit i Italien för åtskilliga år sedan. Där har man haft våra omoderna regeringsarbetsformer. Man har gått ifrån dem för 12—15 år sedan. I Österrike har man så sent som förra veckan skickat ut ett nytt lagförslag om en samordning av den statliga företagsgruppen i sådana former som vi rekommenderat den svenska regeringen för 6—7 år sedan. I Österrike har partierna nu kunnat ena sig om en sådan arbetsform. Jag hoppas att regeringen och partierna också här kan samarbeta för att få fram modernare arbetsformer på denna punkt. Lika angeläget som det är att under ett jordbruksdepartement sköta jordbruksfrågorna, även om de inte svarar för mer än en tjugofemtedel av nationalinkomsten, lika angeläget är det att vi moderniserar och för det nya näringsliv som vuxit fram och ersatt den gamla modernäringen skapar nya arbetsformer genom ett departement, som svarar för näringspolitiken, och ett departement, som håller ihop den statliga företagsgruppen. Detta bör kunna ske utan någon utökning av regeringsdepartementen. Det kan ske med en ommöblering av kommunikationsoch handelsdepartementen. I anslutning till den aktivare näringspolitiken räcker det inte att stanna vid den skattehöjning som nu föreslagits för ett år framåt. Vi måste ha en långsiktig näringspolitik. Kapitalproblemen kommer icke att lösas på kort sikt. Frågan är, om vi för framtiden kan fortsätta att ha högre omsättningsskatter som fördyrar levnadskostnaderna för människorna och sedan föra över dessa pengar till näringslivets utbyggnad. Mig synes det ligga närmare till hands att vi använder de kapitalresurser, som redan finns och som enligt vad vi från början sagt skall inriktas på utbyggnad av näringslivet i avsikt att skapa trygghet, full sysselsättning, snabbare utveckling och högre reallöner, nämligen ATP-pengarna. Vi bör se till att en del av dem kan föras in i näringslivet och att vi inte gör ATP-fonden till enbart en bostadsbank. Det borde ligga närmare till hands att låta den fond, som — enligt vad det från början sagts — består av löntagarnas pengar och skall vara till för en utveckling av näringslivet, också få vara med och utveckla näringslivet. Vi kan tänka oss dessa skattepengar, som nu föreslås, som en första start innan regeringen har moderniserat den lagstiftning som gäller ATP, så att fonderna åtminstone får samma rätt att placera löntagarnas pengar i realvärden som det enskilda försäk ringsväsendet har. Det är inte tillfredsställande att ha en lagstiftning som ger de privata försäkringsbolagen denna rätt men förvägrar löntagarna motsvarande rätt. Lösningen på denna punkt, med omsättningsskattens höjning, är inte den slutgiltiga, utan vi måste också få in ATP-pengarna i bilden. Och därvidlag är det enbart för de närmaste åren fråga om ett kapitaltillskott på mellan 4 000 och 5 000 miljoner kronor per år. Det rör sig alltså om väsentliga belopp, och en del borde kunna slussas över i näringslivet, vilket kunde betyda en grund för ökat medinflytande i näringslivet för löntagarna — ett steg i riktning mot den ekonomiska och industriella demokrati som vi vill se utbyggd. Därför skall vi inte underlåta att använda dessa pengar. Nu får vi under övergångstiden klara upp frågor som gäller medinflytande, ägande, insyn och revision med hjälp av dessa skattepengar i näringsfonden. Därjämte får vi använda den tid vi då har till förfogande till att låta en del av pengarna i ATP-fonderna gå till den utbyggnad av näringslivet, för trygghet i sysselsättningen, utveckling och bättre reallöner, som vi alla önskar. På det sättet för vi också den politiska demokratien vidare mot en ekonomisk demokrati. Det finns härvidlag krav på att det skall göras mer än vad som skett under de senaste åren. Vi får ta ett steg i sänder, men det skall vara en målmedveten politik fram mot ett bättre och tryggare samhälle för människorna, en fortsatt utveckling för att lösa våra interna problem och därmed ökade möjligheter att lösa de problem som finns runtom i världen. Nu har vi ett förslag framför oss. Det är ett bra förslag. Problemet är på kort sikt att föra förslagen från idé till verklighet på ett sådant sätt, att systemet praktiskt, organisatoriskt och mänskligt fungerar så, att vi får medborgarnas förtroende att gå vidare i dessa frå gor och utveckla näringslivet enligt den ideologi vi har på socialdemokratiskt håll: samverkan mellan människorna, samverkan för att lösa våra stora gemensamma problem.

Herr talman! Det vore naturligtvis utifrån mina utgångspunkter mycket att säga med anledning av herr Hagnells intensiva anförande. Men eftersom herr Hagnell kanske är den ledamot av denna kammare, som mer än någon annan riktar förebråelser mot regeringen för dess underlåtenhetssynder, tycker jag att vi skall låta herr Hagnell och regeringen först klara upp dessa ting; sedan kanske vi från oppositionen kan komma in i debatten. Det är naturligtvis utomordentligt graverande för regeringen att en ledamot av regeringspartiet på så många punkter har anklagelser att rikta mot regeringen. Det är ett dåligt betyg efter 34 års regerande. Men av sina egna skall man ju höra det. Herr talman! Vi har nu under en dryg vecka studerat den nya budgeten. Vi har funnit att det är en stram budget, precis som finansministern själv sagt. Möjligheterna att göra besparingar för nästa budgetår är verkligen inte stora. Men ökningen av utgifterna för statens verksamhet är ändå betydande i den nya budgeten. Detta gör det nu mer angeläget än någonsin att bedriva en intensiv kostnadsjakt. Det gäller att skärpa kraven på god hushållning med allmänna medel, Det kan inte tillåtas att några onödiga utgifter uppkommer som en följd av slentrian eller av den tyvärr inte ovanliga känslan av kollektiv oansvarighet. Det är också angeläget att man kritiskt sovrar bort det som inte är nödvändigt eller meningsfyllt i det allmännas förvaltning. På detta område finns mycket att göra. Inom näringslivet har konkurrensen utifrån tvingat fram ett mycket starkt kostnadsmedvetande. I många branscher har man genom effektiv kostnadsjakt lyckats kompensera de senaste årens höjda löner, skatter och sociala avgifter. Man har rensat bort onödiga utgifter och onödiga utväxter inom företagens administration och produktion. Denna hårda utrensning har för många företag varit ett villkor för att kunna överleva. Tyvärr vilar inte det tvånget på det allmännas förvaltning. Där är tvärtom bristen på kostnadsmedvetande ofta påtaglig. Detta gäller inte enbart och kanske inte i första hand de anställda hos det allmänna. I minst lika hög grad gäller det oss själva, vi som är förtroendemän inom de beslutande organen. Vi har tyvärr genom åren blivit mer eller mindre miljöskadade genom vårt umgänge med de stora talen. Vi reagerar inte alltid ens mot uppenbara orimligheter. Det är betecknande att det i dag närmast betraktas som en lustighet att regeringen åt ett enda statsråd byggt ett enskilt tjänstetoalettrum för minst 60 000 kronor. För bara några få år sedan skulle sådan misshushållning med allmänna medel ha varit en skandal. Detta hade varit en sund reaktion. Kostnaden för detta enda hemligrum — om än i ädel marmor — motsvarar dock minst två tredjedelar av kostnaden för ett normalt eget hem. Statsverket måste också, liksom näringslivet, vara noga med att se till att dess befattningshavare utnyttjas i meningsfyllt arbete. Ingen kan i dag säga hur många tusen statliga tjänstemän som sysslar med mindre nödvändiga eller direkt onyttiga ting. Men vi vet att det finns stor uppfinningsrikedom och fantasi när det gäller att skapa nya arbetsuppgifter för ett ständigt ökat antal medarbetare. Det är modernt och anses progressivt och meriterande att söka vidga sitt verksamhetsområde och kräva mer personal. Naturligtvis kan detta ofta vara riktigt och bra. Men perfektionismen drivs så lätt för långt. Statistik och blankettsamlande blir alltför ofta ett självändamål. Nyttan av sådant arbete och möjligheterna att utnyttja materialet i något vettigt syfte måste alltid vägas mot storleken på arbetsinsats och kostnad. Där bedrar man sig så lätt. Det kan ligga dagars och veckors arbete för en tjänsteman bakom några enkla siffror i en enkätsvarsblankett. Men detta arbetes omfattning syns inte. Det är dock en belastning som driver upp kostnaderna och kravet på personal. Det sista är inte minst viktigt att se upp med. Vi har ju ont om arbetskraft här i landet och det är lätt att peka på områden där denna brist skapar väldiga problem. Mest kännbar är nog personalbristen inom vårdnadsyrkena. Det är då närmast skrämmande att se hur försäkringskassorna växer ut till väldiga ämbetsverk med personalrika kontor i alla städer och tätorter. Allmänheten frågar sig med rätta, om det inte vore viktigare för sjuka och vårdbehövande människor att bli vårdade än att bli aldrig så perfekt registrerade, bokförda och statistikbehandlade. Jag är medveten om att det är svårt att komma till rätta med de problem som bristen på konkurrens och kostnadsmedvetande skapar inom den offentliga sektorn. Ändå måste problemet angripas. Det kräver kraft och beslutsamhet. Det är ett tungt och otacksamt jobb. Resultaten kommer inte heller genast, men man måste ju börja någon gång. Man måste också vilja se problemen sådana de är och våga att angripa dem. För en månad sedan hade vi här i kammaren en debatt efter en interpellation från herr Hedlund till finansministern. Det var en mycket välmotiverad interpellation just om dessa ting. Men vi fick tyvärr det intrycket, att finansministerns intresse för dessa frågor var mycket svalt och att hans vilja till nya, friska tag var ganska obefintlig. Men hur det än är med den saken kan vi inte bara sitta här år efter år och se den statliga verksamheten och administrationen enbart växa. Vi måste lära oss att förstå att mycket inom denna verksamhet hänger med av gammal vana. Det är lätt att finna nya områden för det allmännas aktiviteter, det är sant. Men det är lika sant att det är mycket svårt att kunna urskilja vad som kan sorteras bort. Men det är nödvändigt att vi lär oss att göra det effektivt och beslutsamt. Om vi inte klarar av den uppgiften, kommer varken pengar eller personal att räcka till för den offentliga verksamhet som i dag och i morgon är nyttig och nödvändig. Det som är aktuellt nyttigt måste vi ge resurser, så att det också kan göra nytta.

Herr talman! Denna generaldebatt är ju knuten till statsverkspropositionen och blir naturligtvis därför i mycket hög grad ekonomiskt och materiellt betonad. Att den därutöver kommer att spänna över ett vidare fält och också beröra väsentliga frågor inom andra områden finner jag både berättigat och naturligt. Själv kommer jag att koncentrera mig till ett par viktiga frågor. En av dem är hjälpverksamheten till uländerna och vårt ansvar för dem.

Men kanske de aldrig någonsin ens i sin första ungdom blivit ställda inför en sådan fråga. Det gäller för oss alla att besinna vårt ansvar och handla därefter.» I sanning beaktansvärda ord, inte minst i en tid då hänsyn och aktning för livet synes vara så ringa. Att besinna sitt ansvar — helt visst vill också vi i vår riksdag och i våra beslut utgå ifrån en sådan maxim. Vårt ansvar sträcker sig även utanför landets gränser, också till de fattiga och nödlidande länderna. Vid statsutskottets femte avdelnings studieoch informationsresa i höstas, bl.a. till OECD i Genéve, klargjordes för oss det kritiska läge vari vår värld befinner sig. De rika länderna blir allt rikare, de fattiga blir allt fattigare eller befinner sig i en oförändrad situation. Utom det rent allmänmänskliga i »den gyllene regeln» påtalade ansvaret har Sverige som en särskilt skonad och benådad nation ett stort ansvar för fattiga och behövande och av krigets gissel prövade folk. Att man på många håll i vårt land känner detta ansvar, därom vittnar de stora offer och hjälpinsamlingar som nu och då med goda resultat företagits och de många upprop i denna fråga som har sänts ut. Ett sådant upprop kom vid nyårsskiftet och var undertecknat av över trettiotalet organisationer, i stor utsträckning kyrkliga, frikyrkliga och fria andliga rörelser. Man yrkar däri att vårt totala anslag till utvecklingsarbetet snarast och helst under budgetåret 1968/69 skall uppgå till 1 procent av bruttonationalprodukten, den procentsiffra som riksdagen tidigare har satt upp som riktmärke. En sammanslutning av kristna gymnasister har med åberopande av uttalanden vid Kyrkornas världsråds konferens i Geneve i fjol yrkat på minst 2 procent av nationalprodukten. Från många håll har man förklarat sig villig att om så behövs för påtagandet av dessa uppgifter godta en inskränkning av den egna standarden. Kanske bör det erinras om att åtskilliga av dessa organisationer har medlemmar, som utöver finansierandet av den egna verksamheten hemma årligen offrar tillsammans miljoner kronor för missionen inklusive materiell hjälp åt u-länderna. Här skall inte diskuteras med vilka belopp u-hjälpen eventuellt skall ökas, men att en ökning är högst behjärtansvärd och befogad därom borde inga delade meningar råda. Skillnaden mellan SIDA:s äskanden och regeringens förslag torde röra sig om cirka 65 miljoner kronor för fältverksamheten. I en budget på 30 miljarder kan en sådan summa närmast anses ligga inom felmarginalen. I varje fall skulle den motsvara högst någon tiondels procent av omsättningsskatten. SIDA:s äskanden för den bilaterala hjälpen vad gäller fältverksamheten är nu 164 miljoner kronor. Regeringen medger 99 miljoner kronor, en skillnad alltså på 65 miljoner kronor. Vilka poster som härigenom blir lidande är svårt att förutse, eftersom man sagt att familjeplaneringen skall ha förtursrätt och att gjorda åtaganden skall fullföljas. Nedskärningarna torde bl.a. drabba den utökade hjälpen till de katastrofdrabbade länderna, bidrag till enskilda organisationers fältverksamhet, åtgärder för att främja uländernas export, en utökad fredskårsverksamhet och en betydande del av biståndet till huvudmottagarländerna. Av missionären fil. dr Lydia Svärd, hemmahörande i mina trakter, har omvittnats vilken katastrof som hotar vissa distrikt i Indien, bl.a. Förenade provinserna, som drabbats av den värsta torka som rått på 100 år. I ett distrikt står 1,5 miljoner människor inför undernäring, långsam svält och sedan död. Ett behjärtansvärt initiativ, värt att lovorda, har tagits av Svenska missionsförbundets ungdom som satt i gång ett brunnsborrningsprojekt i dessa trakter för att få fram vatten till de uttorkade risfälten. Det är utmärkt. Men för omedelbart avhjälpande av nöden behövs naturligtvis också ris och säd. I SIDA:s anslagsframställning och det projekt, »Planer för det bilaterala biståndet», som givits ut pekar man på de hastigt uppkommande behoven på grund av den indiska hungersnöden som föranlett insatser på över 12 miljoner kronor. Detta belopp har täckts av insamlingsmedel ur »Sverige hjälper»- fonden. Denna har därmed i det närmaste tömts. Det måste observeras att de reservationer som SIDA anmälde för ett år sedan nu genom en aktivering av biståndshjälpen helt har använts. Vid årsskiftet gjorde professor Gunnar Myrdal ett uttalande, i vilket han framhöll missionens sätt att arbeta såsom föredömligt. Det är klart att svensk mission för sina insatser på undervisningens och sjukvårdens områden, lika väl som i den direkta evangelisationsverksamheten, haft att helt lita till personlig offergärning och till frivilliga gåvor från hemmamissionens sida och därför också måste utföra sin gärning på ekonomiskt bästa möjliga sätt. Tidningen Sunt Förnuft hade i höstas en jämförelse mellan ett SIDA-projekt i Tunisien och ett sjukhusbygge i Evangeliska Fosterlandsstiftelsens regi i Indien och kom till det resultatet, att missionen kunde bygga för tiondelen av det belopp som SIDA och byggnadsstyrelsen kommit upp till. Givetvis skall man vara ytterst försiktig med jämförelser och framför allt med generaliseringar. Man kan dock inte förneka att frivilligorganisationerna och främst missionen i högsta potens kan basera sitt arbete på idealitet och personlig offergärning och kan bygga och arbeta billigare än ett statligt verk. Detta leder till den tanke som gång på gång förts fram i motioner från bl.a. riksdagens kristna grupp att man i ökad omfattning bör låta lämpliga projekt i avsedda områden utföras i dessa missioners regi och med anslag från SIDA. Denna utväg har kommit till rätt stor användning under senare år. SIDA redovisar sålunda för budgetåren 1962 66 anslag för nämnda ändamål genom svensk mission på respektive 0,5, 1,8, 0,7 och 2,1 miljoner kronor. För det innevarande budgetåret torde beloppet hittills vara cirka 1 miljon kronor. För närvarande ligger hos SIDA icke behandlade ansökningar från svenska enskilda organisationer — i huvudsak missionen — på närmare 8 miljoner kronor, som inte torde kunna beviljas under innevarande budgetår och, om regeringens förslag går igenom, inte heller under 1967/68. För SIDA skulle nedskurna anslag få svåra konsekvenser, och detsamma kan sägas, om missionsorganisationerna blir utan stöd. Jag hoppas alltså att utvägar öppnas för en viss utökning av hjälpen. Det var glädjande att få notera att utrikesministern för en stund sedan uttalade att »den fond av erfarenhet och förtroende som missionsorganisationerna har skaffat sig skall vi också i fortsättningen använda oss av i den bilaterala hjälpverksamheten». Vid tidigare omnämnda statsutskottsbesök i höstas hos bl.a. Världshälsoorganisationen fick vi bekräftat, att än mera brännande än penningoch kostnadsproblemet är frågan hur man skall få fram människor till verksamheten. Detta är ett starkt stöd för tanken att i så stor utsträckning som möjligt anlita frivilliga och ideellt inspirerade krafter. I en rad europeiska länder såsom Österrike, England, Holland, Belgien etc. gör man mycket mera för att underlätta sådana frivilliga krafters engagemang i u-hjälpsarbetet. Den svenska u-hjälpen är nu uppe i knappt en tredjedels procent av bruttonationalprodukten mot en genomsnittssiffra för de olika länderna i världen av 0,7 procent. Detta innebär att Sverige skulle behöva bidra med fyra gånger så mycket som vad nu är fallet för att nå upp till sådana siffror som redovisas av exempelvis Japan och Österrike. Det är sant att vi har kommit in i ett kärvt ekonomiskt läge som i olika avseenden manar till försiktighet. Jag skall heller inte här fastlägga någon ökningssiffra, men vill gärna slå fast att vår skyldighet är att göra så mycket vi kan för att avhjälpa nöden hos de fattiga folken. Jag tror att vi har en mycket stor del av vårt lands befolkning med oss i denna avsikt. Det vore tacknämligt om vi härutinnan kunde nå ett samförstånd. Den andra frågan jag ville beröra gäller den pågående omarbetningen av grundskolans läroplaner, speciellt vad gäller kristendomsundervisningen, och i samband därmed de opinionsyttringar som framkommit. För någon vecka sedan hade en av våra större sydsvenska tidningar en artikel med storrubriken »Kristendomen tas bort från skolschemat». Någon månad tidigare hade de 41 lärarnas upprop om att slopa kristendomsämnet på lågoch mellanstadierna begåvats med helsidesrubriken »Slopa <kristendomen!». Man är tydligen i färd med att propagera för betydande ändringar i de mål och riktlinjer för den obligatoriska skolan, som fastställdes av riksdagen 1962. För det första skall sägas, att de 41 lärarna naturligtvis utanför skolan har samma rätt att argumentera för sina åsikter som alla andra. För det andra har emellertid den läroplansrevision som nu förberedes inom skolöverstyrelsen — och som även är avsedd att beröra kristendomsämnet -— som utgångspunkt just de av riksdagen fastställda riktlinjerna för grundskolan. De 41 lärarna kräver, att morgonsamlingarna skall vara objektivt planerade och befrias från »böner, psalmsång och andra kulthandlingar». I fråga om läroplanen menar de att den »på intet sätt definierat begreppet objektiv undervisning; är det fråga om opartisk, neutral eller vetenskapligt objektiv undervisning?» — frågar dessa lärare. riksdagen i enlighet med ecklesiastikministerns förslag sagt, att de skall vara objektivt planerade. Detta betyder att även andra morgonsamlingar än kristna kan förekomma: lyriska, musikbetonade etc. Men i de kristna morgonsamlingarna i grundskolan får — liksom förut — psalmsång, bibelläsning och bön förekomma. Elev kan på föräldrarnas begäran »befrias från att deltaga i morgonsamling, om skäl äro därtill». Att inte ännu — i grundskolans femte år — anvisningar för morgonsamlingarna utfärdats av skolöverstyrelsen är mer än underligt, i synnnerhet som exempelsamlingar för olika slag av morgonsamlingar finnes och även delgivits lärarna. — Dessa exempelsamlingar lär nu vara under tryckning. De 41 lärarna som vill ha bort den etiska fostran från kristendomsämnet — där den enligt min mening helt nalurligt hör hemma — och i stället lägga den till hembygdskunskapen, liksom bibelkunskapen till svenskämnet, vill ha en annan definition på objektiviteten.

— — — Framför allt bör undervisningen ge dem en samlad bild av Jesu person, hans liv och förkunnelse.» Så långt läroplanen. Den 14 december 1965 i samband med ett interpellationssvar i denna kammare angående granskningen av läroböcker i ämnet kristendomskunskap sade jag sammanfattningsvis:»Den objektivitet i kristendomsundervisningen, som vi principiellt är ense om, betyder — som jag ser det — i lärobokens mening för det första respekt för saken och för det andra respekt för individen. Saken, objektet, skall meddelas eleverna, och detta objekt är i första hand kristendomen och i andra hand andra religioner. Förkristendomen är enligt läroplanen objektets innehåll framför allt en samlad bild av Jesu person, hans liv och förkunnelse. Och för denna bild måste Bibeln användas. Bibeln i centrum! Ges inte detta innehåll har man brustit mot sakligheten i objektiviteten. Det andra i objektiviteten är respekt för individen. Undervisningen får inte vara påtryckande, proselytvärvande. Men den får inte heller ta som sin uppgift att undergräva kristen tro.» Den samkristna namninsamlingen, som fick mer än 2,1 miljoner underskrifter, blev sedermera föremål för en vetenskaplig prövning av forskare vid Göteborgs universitet. Genom en kartläggning av opinionen kom man därvid fram till att endast 18 procent av hela folket skulle vilja minska utrymmet för kristendomsämnet medan 81 procent anser att detta bör ha samma utrymme som nu eller större. Den läroplansöversyn som nu företages får enligt min mening således inte resultera i någon minskning av den av riksdagen beslutade tidsramen för kristendomsämnet. När man från skolöverstyrelsen, enligt informationer som vi i Kristna gruppen har erhållit, vill låta ämnet i vissa delar samverka med andra orienteringsämnen för att häva isoleringen är det dock ingenting att säga därom. Vi skulle härigenom få ett gemensamt timtal på mellanstadiet för samtliga orienteringsämnen, och fördelningen av undervisningstiden mellan de olika ämnena skulle ske efter anvisningar. Liknande skulle förhållandet bli på lågstadiet i fråga om kristendomskunskap och hembygdskunskap. Det kan således inte vara tal om »slopandet av kristendomen på lågoch mellanstadium» men väl om en samordning, i vilken kristendomsämnet dock får behålla sin givna tid. ämnesbunden un Högstadiet, som har ämneslärare, ligger i fråga om Översynen längre fram i tiden. Vissa försök utföres på lärarhögskolorna under de närmaste tre åren. Härvid bör man gå fram med försiktighet. Någon minskning av den av riksdagen föreskrivna tiden bör inte heller få förekomma. Herr talman! Den här behandlade frågan om kristendomsundervisningen i grundskolan har ju ännu inte kommit på riksdagens bord. Då läroplanerna är under översyn och viss presspolemik redan förekommit har jag emellertid ansett det lämpligt att något beröra dessa spörsmål. Inte minst i denna motsatsfulla tid med tragiska utvecklingstendenser på vissa ungdomsområden är det av vikt att skolans fostrande undervisning blir rätt upplagd.